Herr talman! Britt-Marie Danestig har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa försörjningen av lärare med kompetens att undervisa i hem och konsumentkunskap. Britt-Marie Danestig ställer sin fråga dels utifrån ett antal satsningar som regeringen aviserat eller genomfört inom områdena folkhälsa och hållbar utveckling, dels utifrån situationen i grundskolan i dag. Kommande satsningar inom områdena folkhälsa och hållbar utveckling berör frågor som ligger delvis inom ramen för grundskolans ämne hem och konsumentkunskap, delvis inom andra ämnen. Att en stor andel av lärarna i hem och konsumentkunskap saknar fullständig behörighet är allvarligt och kräver såväl skolans som lärarutbildningens uppmärksamhet. En ny kursplan för ämnet hem och konsumentkunskap trädde i kraft år 2000. Samtidigt förändrades beteckningen på ämnet hemkunskap till hem och konsumentkunskap för att markera en förändrad inriktning. Det nya ämnet betonar samspelet mellan hushåll, samhälle och natur och utgör grunden för elevens aktiva deltagande i formandet av en medveten livsstil och ett hållbart samhälle. Förändringarna föranleddes av syftet att göra eleven kapabel att som individ och konsument möta förändringar i samhället och dess villkor för hushåll och individer. Ämnet har en klart ämnesövergripande karaktär och har beröringspunkter med många andra ämnen i skolans läroplan. Vad beträffar utbildningen av lärare för ämnet hem och konsumentkunskap har ett antal högskolor inom ramen för den förnyade lärarutbildningen erbjudit bland annat en inriktning med en sådan benämning. Inriktningen erbjuds inom ramen för utbildning av lärare med inriktning mot senare år, det vill säga från 160 poäng eller mera. Den examen som fanns före reformen, hushållslärarexamen, omfattade 120 poäng. Bakom förändringen låg tanken att även lärare i praktiskt estetiska ämnen ska kunna undervisa i två ämnen. Eftersom undervisningsämnet hem och konsumentkunskap är ämnesövergripande till sin karaktär bör en kombination med annat ämne i lärarexamen sammantaget ge skolan en bättre kompetens än tidigare att genomföra den undervisning för demokrati och hållbar utveckling som skolans styrdokument föreskriver. I Skolverkets årliga prognos över lärarbehovet fram till 2020, senast publicerad i juni i år, har inte någon särskild brist på lärare i hem och konsumentkunskap förutsetts. Enligt det årliga samrådet, senast nu i oktober, mellan Högskoleverket, Skolverket, lärosäten och kommunföreträdare om dimensioneringen av lärarutbildningen har frågan om lärare i hem och konsumentkunskap inte heller lyfts fram. Enligt vad jag har erfarit från några av de lärosäten som ger inriktningen mot hem och konsumentkunskap motsvarar det samlade söktrycket väl det antal studenter som lärosätet avsatt resurser för att utbilda. Skulle de initiativ som Britt-Marie Danestig nämner i sin interpellation leda till läroplansändringar och en kraftig ökning av efterfrågan på lärare i hem och konsumentkunskap bedömer jag att utbildningssystemet kommer att klara detta inom ramen för det handlingsutrymme och den budget som redan finns. Något sådant arbete med förändringar i läroplanen pågår dock inte i dag enligt vad jag har kunnat inhämta.

Herr talman! Det är trevligt att konstatera att jag för andra gången samma morgon har en interpellationsdebatt där interpellanten och jag är överens om det allra mesta. Vi är överens om att det vi diskuterar är en mycket viktig fråga. Vi är överens om att det här ämnet har en väldigt stor betydelse för unga människors sätt att förbereda sig för ett långt liv som medvetna konsumenter med en medveten livsstil och motståndskraft mot reklam och annat som försöker påverka oss genom livet i annan riktning. Vi är överens om att det är viktigt att yrket är attraktivt och att det utbildas så många som vill utbilda sig till det här yrket. Jag tror också att vi är överens om att det är bra om yrket har sådan status att det lockar fler att söka behörighet. Högskoleverket har vårt uppdrag att kontinuerligt följa frågor om dimensionering och utbildningskvalitet. De kommer nu i vår med en särskild rapport om lärarutbildningen. Jag räknar med att de frågor som vi diskuterar i dag kommer att ingå i det som de lägger fram. Då får vi kanske tillfälle att återkomma till vilka åtgärder vi kan behöva vidta för att stärka utbildningen. Det är viktigt att se att det i dag råder balans mellan dem som söker den här utbildningen och den utbildningskapacitet som finns. Kommunerna, som är arbetsgivare och avnämare av dem som går den här utbildningen, har inte till oss framfört att detta är ett område som är ett problem i dag som de vill att vi ska ingripa särskilt mot. Jag hade naturligtvis tyckt att det hade varit väldigt mycket bättre om det var en mycket högre andel av dem som i dag upprätthåller de här tjänsterna som hade fullständig behörighet. Men att bygga ut utbildningskapaciteten med hjälp av regeringsbeslut eller statliga beslut i ett läge där man redan erbjuder utbildning åt alla som söker utbildningen tror jag är fel väg att gå. Dessutom är det min principiella uppfattning att det är de olika lärosätena som har ansvar för dimensioneringen inom ramen för sina ordinarie beslutsbefogenheter.

Herr talman! Återigen är vi eniga. Jag håller med om att man lär sig bättre om man mobiliserar också smaksinnet. Efter att ha satt mig in i årets Nobelpriser tror jag också att man kan addera luktsinnet. Jag tror absolut att integration mellan de här olika ämnena levandegör till exempel matematiken men också många andra ämnen. Det är ytterligare ett skäl till att den reform som genomförts, som siktar på att hem och konsumentkunskapslärarna också ska ha ett annat ämne i sin portfölj, är välkommen. Jag tror att vi behöver höja statusen för yrket. Vi behöver ge en stabilare bas för sysselsättning för heltidstjänster. Jag tror att vi behöver använda den typen av instrument för att öka efterfrågan på den här typen av utbildningar. Vi behöver fler behöriga lärare i hem och konsumentkunskap än vi har i dag, men det är inte stor mening med att bygga ut utbildningskapaciteten när den i stort sett är i balans med den efterfrågan som vi möter i dag. Däremot är det naturligtvis en intressant möjlighet att erbjuda i dag verksamma lärare som saknar full behörighet möjlighet att komplettera med ny utbildning. Det hör till det som jag tycker att vi ska överväga framöver. Jag tycker dock inte att vi från regeringens sida ska gå in och föreskriva ämne för ämne, läroanstalt för läroanstalt hur dimensioneringen ska gå till. Det exempel som Britt-Marie Danestig tog handlar ju om hela förskollärarsektorn, och det är någonting annat än ett visst ämne. Utbildningsvolymen skulle alltså preciseras så att det i stället för 20 ska vara 28 platser i till exempel Göteborg, eller 34 eller vad det nu var för uppgift Britt-Marie Danestig hade. Det tror inte jag är rätt väg att gå - däremot höjd status för yrket, stabilare möjligheter till heltidstjänster, kanske bättre marknadsföring och möjligen också särskilda insatser för kompletterande utbildning till dem som i dag uppehåller tjänsterna men som saknar full behörighet.

Herr talman! Jag är glad att Britt-Marie Danestig ansluter sig till min analys att en viktig del av detta är att höja statusen i yrket. Jag har försökt säga det i samtliga mina inlägg, och jag är glad att Britt-Marie Danestig på slutet också kom fram till att detta traditionellt kvinnliga område inte har tillräcklig status för att ge den attraktionskraft som behövs. Här menar jag att nyckeln ligger. Om vi inte har större intresse bland studenterna för att söka utbildningen är det inte så stor mening med att inrätta fler utbildningsplatser. Att fatta beslut om att skapa fler vakanser är ingen verkningsfull politik. Hela Britt-Marie Danestigs inlägg handlar om utbildningsdimensioneringen. Mitt inlägg handlar om att göra fler ungdomar intresserade av att söka utbildningen. Sedan ligger det inom utbildningsanstalternas ordinarie ansvar att dimensionera den så att man kan tillgodose efterfrågan i linje med den arbetsmarknad som råder. Arbetsgivarna har inte framfört de här önskemålen. Vi kanske ska göra det i deras ställe. Men det är meningslöst om vi inte kan fylla platserna. Det är där skon klämmer. Vi har vidtagit viktiga åtgärder. Det har gjorts rejäla reformer för att stärka dessa lärares ställning i den enskilda skolan genom tvåämnesreformen. Därmed har vi lagt en bra grund för att gå vidare. Men att bara rakt upp och ned från regeringens sida fatta beslut om att det ena eller andra eller tredje lärosätet ska öka med fem platser hit och sex platser dit tror inte jag är en verkningsfull arbetsmetod i det här sammanhanget. Med den lilla oenigheten på slutet vill jag dock än en gång gärna understryka min glädje över att vi är överens om så mycket. De oenigheter vi har är i det här sammanhanget smärre nyansskillnader.